Herr talman! När jag ställde min fråga var det inte med utgångspunkt i att jag visste att en hemlig handling inte hade lämnats ut. I stället gällde det hanteringen av hela denna fråga. Jag ser då att det är en mängd frågor som rör Sveriges harmonisering till EG som har hemligstämplats och som inte kan debatteras i offentligheten. Jag tycker att det är lika upprörande varje gång. Nu gällde det dessutom en fråga där flera riksdagsledamöter, även från lagutskottet och EFTA-delegationen, visade stor undran och inte hade någon aning om detta papper. De hade inte begärt att få papperet eftersom de inte visste om dess existens. Det reella inflytande som Sverige skall få efter fortsatta förhandlingar är en helt annan sak. Jag tror inte mycket på det. Men att lämna synpunkter under hand, som nu görs, i EG-harmoniseringsarbetet kan ju inte utesluta att man talar om i det egna landet vilka synpunkter som lämnas. Det kan rimligen inte vara så. I så fall tycker jag att man skall protestera mot det. Jag känner till denna delegation. Jag skall själv inta mitt partis plats där. Jag får väl då möjlighet att återkomma i frågan. Men jag tycker att den är mycket illa hanterad av regeringen.
Herr talman! Det första man borde ha fått veta inför denna begäran om synpunkter kring EG-kommissionens förslag är vad som gäller i Sverige i dag, dvs. att vi följer 1967 års patentlag som inte tillåter patent på liv. De frågetecken som kan uppstå är att man inte vet hur lagen skall tillämpas och tolkas när det gäller alstring av liv. Jag går inte in närmare på lagtexten nu. Frågan är vilken uppfattning omvärlden skall få av Sverige. Naturligtvis måste det ges klara besked — inte ett sådant som har lämnats nu. Har den svenska regeringen inte möjligheter att under hand lämna synpunkter? Har den svenska regeringen inte fått denna fråga som man passivt har besvarat?
Herr talman! Gudrun Schyman! Det finns ingen anledning att sätta likhetstecken mellan förhållandet att en viss handling på grund av sekretesslagens innehåll inte kan utlämnas till en viss begärande och att det skulle omöjliggöra en allmänpolitisk debatt kring dessa frågor. Det är helt olika saker. Karin Starrin! Vi har anledning att fortsätta att diskutera sakfrågorna. Det är också en helt annan sak än förhållandet att ett visst dokument inte kan utlämnas till offentligheten. Jag tror att man måste ha som en självklar utgångspunkt när dessa gigantiska uppgifter hanteras i sak och form, att diskussioner pågår i dag mellan expertgrupper där många tjänstemän på olika nivåer är inblandade och att det innebär att regeringen inte har tagit ställning till varje fråga.
Herr talman! Justitieministern för en något kryptisk argumentation. Det är inte fråga om att stoppa den allmänpolitiska debatten i denna mycket viktiga fråga där papper hemligstämplas så att det inte går att få veta vad den svenska regeringen ger för underhandsbesked angående EG-kommisionens förslag. Det är inte heller fråga om det som Karin Starrin tog upp. Det är alltså inte fråga om vare sig det ena eller det andra. Vad är det då fråga om? Vad tjänar det till med detta hemligstämplande? Varför förs det inte en öppen debatt i dessa frågor? Vad är det fråga om när arbetet med anpassningen till EG pågår just på detta sätt? För vem är detta en fråga att diskutera?
Herr talman! Jag vill verkligen välkomna denna breda diskussion. Jag vill koppla funderingarna till hur arbetet framskrider i EFTA-kommitten inom riksdagen. Justitieministern hänvisade till att vi kan ta kontakt med våra resp. riksdagsledamöter. Men hur skall de kunna tillföra synpunkter då de inte vet att vissa frågor har ställts till regeringen och att regeringen i sin tur har lämnat svar under hand? Den debatten begriper inte jag. Varför kan man inte öppet deklarera Sveriges ståndpunkt mer tydligt och kraftfullt i just denna viktiga fråga? I hela EG-diskussionen och intregationen vill Sverige ha ett reellt inflytande. Är det fråga om att köpa eller sälja?
Herr talman! Låt mig erinra om att den handling som vi nu diskuterar gäller EFTA-ländernas experters underhandssynpunkter på ett utkast från EG kommissionen. Det är icke fråga om ett ställningstagande från den svenska regeringen. Låt mig återigen understryka detta. Jag tror att Karin Starrin har bättre möjligheter att utröna den svenska delegationens arbetsformer själv än att jag försöker besvara den frågan här.
Herr talman! ”EFTA-ländernas experters underhandssynpunkter.” Vad kan det vara för något, om det inte är en redovisning av de politiska opinionerna i dessa frågor? I Sverige är denna fråga föremål för politisk diskussion. Det finns inte något enigt uppträdande i denna fråga. Vi är flera partier som är mycket kritiska till EG-kommissionens förslag. Det finns andra partier som är mera positiva. Det är ju en splittrad bild. Är det den bilden som experterna visar? Eller har de egna tolkningar på expertnivå som inte har någon politisk förankring?

Herr talman! Även jag gör denna koppling när justitiministern betonar att hon vill erinra om att detta är ett besked bara till EFTA-ländernas experter. Behöver inte de få veta Sveriges grunduppfattning i just denna viktiga fråga om patent på liv? Är det inte det som skall vara överskriften på ett sådant brev? Kan vi få höra från justitieministern ett klarläggande om detta utan att hon för den skull bryter mot sekretessprincipen?
Herr talman! När den särskilda kommission som jag har aviserat har genomfört sitt arbete kommer Sverige att ta ställning, grundad på en bred parlamentarisk bedömning.
Herr talman! Jag har förstått att det blir en parlamentarisk kommission, som kommer att avge ett yttrande. Jag undrar bara vad det är man sagt hittills. Jag läser i den här artikeln i Ny Teknik t.ex. att en handläggare på justitiedepartementet, Fredrik von Arnold, först säger att det inte finns någon samlad svensk synpunkt men sedan modererar sitt uttalande till att man i och för sig är enig men ännu inte helt har resonerat ihop sig inom de olika departementen. Har då de olika departementen i dessa frågor en apolitisk inställning, som står under, över eller vid sidan av partipolitiken? Vi i det här huset tror väl ändå att det är de politiska bedömningarna som skall vara vägledande för hur Sverige skall ta ställning i dessa frågor i förhållandet till EG:s förslag.
Herr talman! Jag vill bara upprepa hur jag uppfattar en sådan här skrivning och hur jag uppfattar det hemligstämplade beskedet. Jag tycker bestämt att det är Sveriges grunduppfattning som skall framgå av ett sådant här brev. Naturligtvis är det synpunkter i den riktningen som även experter bör få del av. De olika förklaringar vi fått i dag kan inte vara tillfredsställande, men jag förstår att vi inte kommer längre i debatten nu. Jag tror inte att de här stora frågorna skall hanteras på detta sätt i fortsättningen.
Herr talman! Jag tycker att jag mycket noggrant har besvarat den fråga som ställts till mig och som gällde varför en viss handling inte lämnades ut till Centerns ungdomsförbund. Jag har ingenting mer att tillägga i den här frågan.
Herr talman! Jag kan förstå att justitieministern inte har något mer att tilllägga, om hon har uppfattat frågan på det sättet. Jag ställde frågan till Anita Gradin, eftersom jag tyckte att det gällde även innehållet, dvs. hanteringen av diskussionerna mellan EFTA och EG och hela konstruktionen av denna anpassningspolitik. Jag har förståelse för att justitieministern inte kan gå längre än så här, och jag beklagar då att Anita Gradin inte kunde svara på frågorna.

Herr talman! 1989 innebar slutet för det gamla Europa. 1990 innebär början på det nya Europa. Förändringen är dramatisk. I utrikesdebatten för ett år sedan inledde jag mitt anförande med att ta upp den dom till nio månaders fängelse som Våclav Havel fått dagen innan i Prag för sitt deltagande i en demonstration. I dag är samme Våclav Havel president i den tjeckoslovakiska republik som nu vägrar att kalla sig socialistisk och bedriver en utrikespolitik som i sitt försvar för sanning, rätt och frihet får också västeuropeiska stater att framstå som lätt förskrämda. På ett år har hela det sovjetiska väldet över Centraloch Östeuropa rasat ihop som det korthus det i grunden alltid har varit. Det sovjetiska väldet över dessa stater och områden vilade ytterst på våldet. Det var med detta våld som ordningen säkrades i Berlin 1953, i Budapest 1956, i Prag 1968 och i Warszawa 1980. Och så länge hotet från de sovjetiska stridsvagnarna upplevdes som verkligt bestod de förstelnade stalinistiska strukturerna. Men när det stod klart att den nya sovjetiska ledningen menade allvar med vad den sagt om att inte använda våld, rasade korthuset med exceptionell snabbhet. Från valen i Polen i juni till revolutionen i Bukarest i december förflöt föga mer än ett halvt år. Men under detta halva år vräktes de politiska strukturerna i halva Europa över ända. Skall ett datum lyftas fram speciellt så blir det ofrånkomligen torsdagen den 9 november. På kvällen denna historiska dag strömmade berlinare från öst genom den mur som sedan den 13 augusti 1961 delat dem från berlinare i väst. När Berlinmuren föll, föll också det delade gamla Europa, ty utan muren föll delningen av Tyskland, och utan delningen av Tyskland faller delningen av Europa. Muren i Berlin var inte bara den främsta symbolen för det delade Europa; den var också det delade Europas faktiska förutsättning. Historiker kommer att skriva detta dramatiska års historia och teckna dess bakgrund. I grunden handlar det enligt min mening om en dubbel kollaps för det socialistiska system som under ett halvt århundrade styrt över halva vårt Europa. Den första kollapsen är ett resultat av att gapet mellan de fria marknadsekonomierna i Västeuropa och de styrda planekonomierna i Centraloch Östeuropa har blivit allt större. Människorna har själva sett skillnaderna, och dessa allt större skillnader i frihet och välfärd har lett till att avståndstagandet från systemet har blivit allt tydligare. Sitt allra klaraste uttryck har detta fått i flykten från det ena Tyskland till det andra. Den andra kollapsen är den sovjetiska ekonomins oförmåga att klara det västliga svaret sedan slutet av 1970-talet på den sovjetiska överrustningspolitiken sedan mitten av 1960-talet. Bresjnevperioden i Sovjetunionen innebar ju en kombination av intern stagnation och intern expansion, och det var en utveckling som i det långa loppet inte var möjlig att upprätthålla, eftersom en yttre kraftutveckling på sikt förutsätter en viss inre styrka. Den sovjetiska politiken var från mitt mitten av 1960-talet inriktad på att bl.a. genom en kraftig militär upprustning åstadkomma en förskjutning av den s.k. styrkekorrelationen i världen. Under 1970-talet lyckades denna politik också i väsentliga hänseenden, men den kom att misslyckas dels genom att den yttre styrkans inre bas förföll, dels genom att den i början av 1980 talet mötte en kraftfull och klar västlig motreaktion. Inte minst det senare är betydelsefullt. Utan den västliga politiken i början av 1980-talet hade inte den sovjetiska politiken nödvändigtvis behövt så tidigt och så tydligt drabbas av de misslyckanden som sedan kom att tvinga fram den stora omprövningen. Syftet bakom den reformpolitik som inleddes 1985 i Sovjetunionen under Mikhail Gorbatjov var säkert att under en period av extern konsolidering genomföra en kraftfull intern reformering av systemet. Den stapplande supermakten skulle moderniseras i överensstämmelse med en ny tids anspråk. På det utrikespolitiska området har kursen från Sovjetunionens sida varit radikal. Den ena positionen efter den andra har övergetts på ett sätt som skapat unika förutsättningar i dag för bl.a. mycket vittgående nedrustningsoch rustningskontrollsavtal. Men på det inrikespolitiska området har kursen varit mer stapplande. Det har varit stora politiska förändringar och glasnost, men det har inte kunnat dölja en fortgående försämring av det ekonomiska läget, vars grund bl.a. varit en felaktig och ofullständig ekonomisk reformpolitik. Den situation som Sovjetunionen i dag befinner sig i är utan tvivel mycket allvarlig. Det finns skäl t.o.m. att tala om en överlevnadskris, inte bara i Sovjetunionen som vi känner den sedan 1945, utan också om en överlevnadskris för Sovjetunionen som vi känner den sedan 1917. Av speciell betydelse är självfallet nu de spänningar som växer sig allt tydligare mellan det sovjetiska imperiets ryska kärna och dess olika icke-ryska yttre områden. I vårt land finns det i dag en bred, förankrad och djupt känd sympati med Estlands, Lettlands och Litauens försök att utnyttja sin historiska möjlighet att återupprätta den självständighet som genom sovjetisk ockupation togs i från dem 1940. Jag hade själv möjlighet att i söndags delta i och tala inför den av 600 000 ester i ett fritt och demokratiskt val utsedda kongress som med alla demokratiska mått mätt måste anses vara esternas legitima och representativa församling. Styrkan i de krav på frihet och rättvisa för Estland som där kom till uttryck kan ingen ha tagit miste på. Vi har anledning att utgå från att det under de närmaste veckorna skall komma självständighetsförklaringar också från Estland och Lettland av ungefärligen den art som den som nu kommit från Litauen. Enligt min mening måste det vara alldeles klart att Sverige erkänner och respekterar dessa nationers rätt till nationellt självbestämmande. Har vi under decennier talat om avlägsna folks rätt till en egen stat, kan vi inte börja sväva på målet när det gäller våra egna grannar. Kraven på nationellt självbestämmande har dessutom en klar och tydlig förankring såväl i Förenta nationernas stadga som i slutakten från Helsingforskonferensen 1975. Samtidigt är det oklokt att underskatta de problem som den process mot självständighet som nu inletts faktiskt innebär. Den är fylld med stora möjligheter, men den är förvisso inte fri från faror. Sedan lång tid tillbaka har den ryska och den sovjetiska makten sträckt ut sina säkerhetsanspråk mot Östersjön. Under olika historiska skeden har dessa säkerhetsanspråk tagit sig olika konkreta uttryck. Trots tekniska och strategiska förändringar som sker i dag och som vi kan förutse i morgon förblir det baltiska området av stor betydelse för den sovjetryska statens säkerhet, och det vore oklokt av oss att undervärdera det inflytande som denna faktor kan komma att utöva på den process som nu inleds. Ett totalt militärt tillbakadragande från de baltiska staterna ställer de facto den sovjetiska säkerhetspolitiken inför delvis mycket svårlösta problem. Sverige har ett starkt intresse av stabilitet och fred i Östersjöområdet. Det handlar ju faktiskt också om vår egen säkerhet. Denna stabilitet kan i det långa loppet bara bygga på att alla de intressen som här kommer till uttryck når en harmonisk, erkänd och respekterad balans. Men denna balans kommer aldrig att vara möjlig om inte esternas, letternas och litauernas rätt till självbestämmande och frihet respekteras. Det som vi i dag står inför är en direkt konflikt mellan den sovjetryska centralmakten och de baltiska folkens krav på självständighet. Hur den kommer att utvecklas och vilka former den kommer att få kan vi i dag bara spekulera om. Det är klokt att utgå från att de krafter som står mot varandra i denna konflikt är mycket starka på bägge sidor. Vid det sammanträde som vi hade i utrikesnämnden i går rådde enighet om att Sverige just nu inte kan erkänna Republiken Litauen. Någon annan ståndpunkt är inte möjlig med hänsyn till sedan länge accepterade och riktiga principer för svensk utrikespolitik. Men detta får inte innebära att Sveriges politik är passiv. Det som nu inletts är en process, och i denna process bör olika steg kunna tas successivt och ett efter ett. Att upprätta diplomatiska förbindelser, som man nu talar om, är det sista snarare än det första steget i en sådan process. Ett första steg var utrikesministerns i utrikesnämnden förankrade uttalande om att Sverige förutsätter att Sovjetunionen kommer att respektera Litauens och därmed också Estlands och Lettlands rätt till självbestämmande. Detta första steg innebär för det första att Sverige inte kan acceptera den sovjetiska uppfattning som kommit till uttryck bl.a. genom det sovjetiska utrikesdepartementets talesman, att denna konflikt bara är en intern angelägenhet för Sovjetunionen. Det innebär för det andra att Sverige i denna konflikt principiellt och moraliskt har ställt sig på litauernas, esternas och letternas sida när de åberopar den av oss erkända rätten till nationellt självbestämmande. Detta är viktiga ställningstaganden. Det är naturligt att dessa också på ett officiellt sätt bringas till Sovjetunionens kännedom. Ett andra möjligt steg kan vara att Sverige sänder en emissarie för politiska samtal med den litauiska — och i ett senare skede, den estniska och den lettiska — ledningen. Vi diskuterade detta också vid nämndens sammanträde i går. Vi vet att svensk utrikespolitik — om jag uttrycker mig försiktigt — i andra sammanhang har visat betydande flexibilitet när det har gällt formerna för kontakter med olika organisationer och regeringar som vi inte kan eller ännu inte kunnat ge fullt diplomatiskt erkännande. Den flexibiliteten borde kunna bli en tillgång i just detta sammanhang. En sådan emissarie skulle ge möjlighet till en direktkontakt med de nya ledningarna i Litauen, Lettland och Estland i den konfliktprocess som vi nu ser framför oss. Vi har redan väl etablerade officiella diplomatiska kontakter med regeringen i Moskva. Ett tredje steg kommer naturligen och oundvikligen att bli en bredare internationell diskussion kring denna fråga. Det är inte svårt att förutse att den baltiska frågan, vid sidan av den tyska frågan, kommer att stå i centrum för diskussionerna inför och under det kommande toppmötet i Helsingfors mellan 35 stater om Europas framtid. Sverige måste självfallet aktivt delta i dessa samtal för att där söka nå en lösning. I dessa samtal skall vi bedriva både den öppna diplomatin och den tysta diplomatin i avsikt att försöka nå den lösning som förr eller senare måste nås. Parallellt med dessa olika steg måste vi löpande pröva frågan om ett fullt diplomatiskt erkännande. Det finns kriterier för ett sådant. De är fastlagda, de är riktiga och de får inte rubbas i en akut situation. De är emellertid inte så absoluta att de inte lämnar utrymme för rent utrikespolitiska bedömningar. I en fråga av denna betydelse är de nära kontakter inom ramen för utrikesnämnden en nationell nödvändighet. För regeringen är det dessutom en enligt grundlagen stadgad skyldighet. Det nya Europa kommer — det kan vi vara övertygade om — att innebära betydelsefulla, långsiktiga förändringar i Östersjöområdet. Dessa förändringar kommer under de närmaste månaderna och åren att ställa svensk utrikespolitik inför viktiga och mycket svåra avgöranden. Arbetet med att bygga det nya Europa är dock bredare än så. Låt mig nämna ytterligare tre viktiga frågeområden — övergången från socialistisk planekonomi till fri marknadsekonomi, Tysklands enande samt det västeuropeiska integrationsarbetet och Sveriges plats i detta. Jag har har haft anledning, som utrikesministern vet, att tidigare kritisera regeringen för senfärdighet när det gäller olika stödinsatser till omvandlingen i Centraleuropa. Den kritiken finner jag nog i dag snarast anledning att skärpa. Strax före jul hade vi ett skede av plötslig aktivitet från regeringens sida. Det hölls anföranden och det kallades till sammanträden. Det utlovades både snabbhet och samråd i denna fråga. Sedan såg vi mest senfärdighet, och vi hörde praktiskt taget ingenting om samråd — om man med samråd menar samråd värt namnet. Nu på morgonen för dagen för utrikesdebatten har det delats ut en gulfärgad produkt till oss, som i mycket allmänna ordalag beskriver vad man har tänkt sig. Detta uppfyller inte kravet på vare sig snabbhet i agerandet eller samråd i förfarandet. Det beklagar jag. Vi skall inte övervärdera Sveriges möjligheter att göra en insats. Samtidigt måste vi dock inse att i vissa delar, framför allt när det gäller det baltiska området, kan och måste Sverige göra en viktig insats. Det är också viktigt att Sverige helt och fullt deltar i arbetet i den s.k. 24 gruppen för att ta fram olika hjälpprogram. I en situation som denna är det långt viktigare att arbeta tillsammans med andra demokratier och marknadsekonomier än att göra olika nationella solonummer. Det måste finnas ett klart samband mellan Sveriges Västeuropaoch Östeuropapolitik. Professor Assar Lindbeck, som är en av våra främsta nationalekonomer, tillhör dem som varnat för tron att det finns några halvlösningar på de ekonomiska problemen i de socialistiska samhällena. Det är bara genom en snabb, bestämd och radikal övergång till en fri marknadsekonomi som det finns förutsättningar för framgång. Ljuset finns i slutet av tunneln — inte i dess mitt, som Assar Lindbeck så målande har formulerat saken. Det är viktigt att svensk politik inte uppfattas så att den skulle vilja bromsa övergången från planhushållning till marknadsekonomi genom att förespråka någon s.k. tredje väg som innebär att obehagliga beslut kan undvikas eller nödvändiga ställningstaganden uppskjutas. Vi måste vara på det klara med att försök att nu skapa en tredje väg mellan planhushållning och marknadsekonomi är dömda att sluta i misslyckanden och misär. Behöver vi ge exempel på den saken kan vi tragiskt nog studera fallet Jugoslavien sedan år 1948. Sedan 1945 har det delade Tysklands problem varit något av hjärtat i det delade Europas problem. Under decennier har den i grunden artificiella statsbilden DDR sökt folkrättsligt erkännande, men utan att någonsin få det folkliga erkännande som på sikt är en förutsättning för att en stat skall kunna överleva. I dag befinner sig statsbildningen DDR i ett skede av delvis okontrollerad avveckling. Dess befolkning sitter till stor del med packade koffertar och avvaktar utvecklingen efter de viktiga val som kommer att äga rum på söndag. Förbundsregeringen i Bonn har tagit djärva och framåtblickande initiativ för att genom snabba steg mot ett tyskt enande inom dagens tyska gränser stabilisera situationen i det östtyska området. En politisk union kommer nu de facto att växa fram efter valen. En valutaunion, som också blir en ekonomisk union, är en tvingande nödvändighet. En social union kommer med logisk kraft att följa av detta. Det är självklart att ett nyförenat Tyskland ställer Europa inför vissa problem. En förening med utnyttjande av de möjligheter som §23 i den västtyska författningen ger förefaller att nu komma att äga rum under detta år. Detta lämnar en rad frågor öppna — kanske framför allt på det säkerhetspolitiska området. Trots de radikala nedskärningar av styrkor som nu diskuteras i de s.k. CFE-förhandlingarna kommer det på dagens DDR:s territorium att kvarstå en mycket stark gruppering av sovjetiska arméer. Detta, i förening med den tyska enigheten, kommer att ställa krav på säkerhetspolitiska lösningar av mycket speciell och innovativ art. Jag tillhör dem som har sett och i dag ännu mer ser ett förenat Tyskland som positivt för Europa och positivt för Sverige. Det är positivt för Europa därför att ett övervinnande av Tysklands delning är en förutsättning för ett övervinnande av Europas delning. Det är positivt för Sverige, eftersom en starkare ställning för det Tyskland som historiskt alltid varit vår främsta kontakt med den europeiska utvecklingen borde stärka våra möjligheter till deltagande i denna. Under det dramatiska året 1989 med dess kollaps för Centraloch Östeuropas socialistiska ekonomier och politiska strukturer har de tolv EG-s terna tagit nya steg i sitt samarbete. Det fanns de som kanske trodde att EG var en produkt av det kalla kriget. De har anledning att notera att när nu det kalla kriget är över, börjar den verkliga våren för det västeuropeiska samarbetet. Arbetet med den inre marknaden fortskrider, samtidigt som man nu diskuterar de steg som skall tas mot en ekonomisk och monetär union. I december kommer en regeringskonferens att sammanträda för att revidera såväl Romfördraget som enhetsakten. Denna konferens kommer sannolikt att dra upp riktlinjerna för 1990-talets västeuropeiska samarbete. Därmed tror jag att frågan om vad som måste komma efter det steg som Sverige nu tillsammans med övriga EFTA-stater tar kommer att aktualiseras tidigare än vad vi hitintills haft anledning att utgå från. Min uppfattning om vad som skall komma därefter är väl känd. Jag ser en lösning genom EFTA som en i nuläget absolut nödvändig men för framtiden otillräcklig mellanstation. Den gör oss till en randstat som är beroende av beslut som vi saknar inflytande över. Det steg som måste diskuteras därefter är steget mot ett fullt medlemskap. Avgörande för det är vår egen prövning av huruvida detta kan förenas med vår neutralitetspolitik eller ej. Jag tillhör som bekant dem som anser att neutralitetspolitikens hårda kärna — det starka försvaret och den militära alliansfriheten — bibehåller sitt värde och sin betydelse också i ett starkt förändrat Europa, också i ett Europa där de militära blocken de facto upplösts. Den är inte bara en produkt av historien, utan den råkar dessutom vara en konsekvens av geografin. Men jag tillhör också dem som i dagens utveckling ser större möjligheter att förena denna med ett fullt deltagande i alla delar av EG-staternas samarbete. Det är längs denna linje som Sveriges Europapolitik måste utvecklas under de närmaste åren. Herr talman! Mitt anförande har handlat om Europa. Med viss rätt kan jag anklagas för ”eurocentrism” i en tid när vi också ser dramatiska förändringar i Östasien, i Mellersta Östern, i södra Afrika och i Latinamerika. De är viktiga. Men viktigast för oss är Europa. Vi är svenskar, men vi är också européer. Den politik som inte har kraft i förändringarna i den egna delen av världen kommer heller aldrig att kunna ha kraften att verka i förändringarna i andra delar av världen.

Herr talman! Det blåser en liberal och frihetlig vind över världen. Den raserar murar, fäller diktatorer och löser upp imperier. Där möjlighet givits att i fria allmänna och hemliga val få ge sin mening till känna har enpartivälden fallit som käglor. Ännu har inte en enda kommunistisk regim klarat mötet med demokratin. Kommunismen sveps tvärtom bort av människors längtan efter frihet och demokrati. Tidigare s.k. folkrepubliker stryker nu raskt bort socialismen i nationens namn, och kommunistiska partier är i full färd med att försöka vaska bort all samhörighet med kommunismen i både partinamn och partiprogram. Världskommunismens sönderfall är ett faktum, och freden, friheten och framtidstron tjänar på det. Varje vecka, ja nästan dagligen, kommer nya rapporter om protester mot ofrihet och förtryck runt om i världen. Inte bara kommunistiska diktaturer skakas och faller sönder. Enpartistater av alla kulörer ifrågasätts av medborgarna, nu senast i flera stater i Västafrika. De frihetliga vindar som öppnat Östeuropa har blåst in också över de västafrikanska staterna. Ekonomiskt missnöje och korruption har också där utlöst politiska krav på reformer och politisk mångfald. I Latinamerika är det väl nu — sedan president Aylwin installerats i Chile — i stort sett bara Kuba som saknar en demokratiskt vald ledning. Där värjer åväl glasnost som perestrojka. Castros Kuba var länge ett av den svenska socialdemokratins skötebarn. Man kan undra vilka råd, om några, utrikesministerns parti numera ger sina gamla socialistiska vänner i Kuba. Man kan också undra vad det blev av utrikesministerns ivriga försök att medla i Mellanösternkonflikten. Det var länge sedan vi hörde något om det. Behovet av konstruktiva insatser synes inte ha minskat. Israels ockupation av territorier består. Intifadan fortsätter föda våld och övervåld, hat, grymheter och oerhört lidande. Den svenska regeringen och riksdagen bör göra klart att vi stödjer de politiker i Israel som är beredda att möta motparten i en fredsprocess. De finns fr.o.m. i dag dess värre kanske bara utanför regeringen. Det förutsätter nära och förtroliga kontakter inte bara med PLO utan också med Israel. Man kan fråga sig om sådana finns. Ännu har nämligen inte utrikesministern infriat sitt löfte från en tidigare utrikesdebatt, att till Sverige välkomna höga gäster från Israels regering. Varför dröjer det, herr utrikesminister? Herr talman! Denna vecka gästar Nelson Mandela vårt land. Vi hälsar honom välkommen ut i friheten och hit till Sverige. Vi känner oss hedrade av besöket. Den 2 februari i år höll den nye presidenten i Sydafrika, de Klerk, ett uppmärksammat och hoppingivande tal, som i bästa fall kan ses som början till man sig ännu mot slutet på den avskyvärda apartheidperioden. Också i Sydafrika klämtar frihetens klocka. Samma dag, den 2 februari, gästades Sverige av en delegation ur ledningen för ANC med Walter Sisulu i spetsen. Några av oss i utrikesutskottet fick tillfälle att sammanträffa med dem. Det blev en minnesvärd stund. Vi överöste våra gäster med frågor om det framtida Sydafrika. Någon sade att det måste bli en svår uppgift att balansera olika gruppers krav och intressen i ett fritt Sydafrika. Som svar fick vi, företrädare för en gammal stabil men en aning trött demokrati, en lektion just i demokratins elementa. I en demokratisk rättsstat, sade den gamle medborgarrättskämpen, skyddar man inte gruppens rättigheter utan individens. Om varje människa tillförsäkras frioch rättigheter, då tillgodoser man också varje grupps legitima intressen. Det var ett storslaget svar. Ingen hade kunnat förtänka om svaret blivit ett annat. Mänskligt förståeligt hade varit om någon av dem med tortyrens ärr på kroppen, berövad större delen av sitt liv genom apartheidregimens förtryck, med indignation hade tillbakavisat tanken på att de skulle värna förtryckarnas intressen. Men ingen sådan bitterhet lyste igenom. Tvärtom vittnade svaret och det korta mötet om en anmärkningsvärd insikt om rättsstatens fundament. Det var inte bara frihetskämpar vi mötte, utan statsmän. Vi kan bara hoppas att det skall visa sig finnas statsmän med denna resning på ömse sidor om det förhandlingsbord som nu ställts fram i Sydafrika. Man kan spekulera i vad som förmått president de Klerk att ta de steg mot försoning han nu tagit. Det kan finnas idealistiska skäl. Han kan kanske ha en annan människosyn än tidigare presidenter. Men tyngst väger sannolikt krasst ekonomiska och maktpolitiska skäl. Fortsatt hårdnackat motstånd mot demokratisering kunde bara leda till allt bittrare inbördesstrider och till ökad internationell isolering. Ingen nation, inte ens den mäktigaste stormakt, kan leva obekymrad om relationerna till andra länder. Den isolering som Sydafrika utsatts för ekonomiskt, kulturellt och politiskt är sannolikt — ja, enligt Nelson Mandela helt klart — en viktig förklaring till den utveckling vi nu skönjer i Sydafrika. De svenska insatserna härvidlag skall naturligtvis inte överskattas. Vi kan emellertid känna en viss tillfredsställelse med att Sverige varit pådrivande i opinionsbildningen för internationella sanktioner. De som genom åren bromsat svenska initiativ på detta område vill säker helst glömma bort att de gjorde det. För andra är det en källa till inspiration att fredliga medel kan skaka den grymmaste regim. Herr talman! Som på så många andra håll i världen handlar det i Sydafrika ännu mest om förhoppningar. Det är därför för tidigt att nu lyfta bort några sanktioner; det skulle vara förhastat. Den svenska regeringen bör tvärtom se som sin uppgift att vaka över att sanktionerna mot Sydafrika vidmakthålls till dess apartheidsystemet avvecklats och en demokratisk stat upprättats i Sydafrika. Herr talman! Demokrati är en nyckfull historia — sett i maktens perspektiv. Det fick nu senast den sandinistiska regeringen i Nicaragua erfara. Det är befriande och uppfriskande när väljarna på det sätt som skedde i Nicaragua ställer alla tips och utsagor från förståsigpåare på huvudet. Det har uppenbarligen tagit den svenska regeringen med överraskning. Socialdemokraterna i Sverige hade gått långt i försäkran om sandinisternas folkliga legitimitet. När Somoza föll var det naturligt för den dåvarande folkpartiregeringen att Sverige skulle ge ett generöst bistånd till utveckling och återuppbyggnad. Efter Somozas fall samverkade också flera politiska meningsriktningar i Nicaragua i den nya politiska ledningen. Men efter hand tog marxisterna inom sandiniströrelsen över. Några regimkritiker bildade ”contras”, som med hjälp av vapen och pengar från USA har bekämpat sandinistregeringen. Andra, bland dem Virgilio Godoy och hans liberala parti, valde att med fredliga medel opponera mot regeringen och arbeta för en demokratisering. Att nu en ny regering valts i allmänna och hemliga val är därför inget skäl för någon, inte heller för socialdemokraterna i Sverige, att hänga med huvudet. Se det tvärtom som ett närmande till det demokratimål som satts upp för vårt bistånd! Jag noterade i utrikesdeklarationen att det förekom många värdeomdömen om många förändringar i världen, men inget värdeomdöme om utgången av valet i Nicaragua. Vi kan bara hoppas att den nya presidenten och hennes regering visar sig vara vuxna folkets förtroende. Av sandinisterna måste vi kunna begära att de fullt ut respekterar valutslaget. Biståndet till Nicaragua kan nu fortsätta i ett land där förhoppningsvis fred och försoning får råda. Kanske kunde vi nu också få förståelse för folkpartiets propåer att kanalisera medel via svenska politiska partier till projekt som främjar pluralism och mångfald i Nicaragua. Tidigare försök att stödja självständiga tidningar har avvisats av biståndsmyndigheten. Nu diskuteras formerna för det svenska stödet till Östeuropa. Också utrikesministern har, såvitt jag förstår, uttryckt önskemål om att svenska politiska partier bör hjälpa till att där bygga upp politiska partier och skapa övriga förutsättningar för en fullvärdig demokrati. Det är klokt. Folkpartiet deltar i ett sådant erfarenhetsutbyte. Det är en viktig del i vårt internationella arbete. Det borde också bli en reguljär del av stödet till biståndsländer för att hjälpa till med demokratiseringen. Det skulle kunna bli till nytta inte bara i Centraloch Östeuropa utan också i Nicaragua och andra programländer för svenskt u-landsbistånd. Det vore värdefullt om utrikesmininstern ville uttala en positiv inställning till denna tanke. Herr talman! Demokratiseringen i Centraloch Östeuropa fortskrider med stor kraft och beslutsamhet. Hösten 1989 kommer att skrivas in i historieböckerna som tidpunkten för Östeuropas befrielse. De befriade sig själva — folken i Östeuropa — med minimalt utövande av våld, Det var tvärtom med protestmarscher, fackeltåg och det talade och skrivna ordet som ofriheten kämpades ner. Det är med fredliga medel som en Lech Watesa och en Vaclav Havel lyfts fram som ledare. Bilder vi knappast trodde att vi skulle få se har etsat sig fast på näthinnorna. Aldrig skall vi glömma bilden av ungdomar från öst och väst dansande på Berlinmuren eller bilden av Alexander Dubcek när han på nytt fick vinka till massorna i Prag. Bilderna är sanna. Det har inträffat. Och nu Litauens självständighet. Vem hade vågat tro det för kort tid sedan! Nu har den socialistiska sovjetrepubliken Litauen fått ett demokratiskt valt parlament och vill kasta av sig såväl socialismen som unionen med Sovjet. Sverige har en gång erkänt de baltiska staternas införlivande med Sovjetunionen. Det ställningstagandet kan diskuteras. Men det är historia och det är vad vi har att utgå från. Den nya kongressen i Sovjetunionen förklarade redan förra året Molotov —Ribbeltrop-pakten för olaglig. Därmed borde den förment rättsliga grunden för införlivandet av de baltiska staterna med Sovjetunionen ha fallit. Vi borde inte minst av det skälet kunna förutsätta att sovjetledningen, trots de tongångar som nu hörs från Moskva, kommer att respektera Litauens legitima skäl att få sin självständighet bekräftad. Sverige bör på allt sätt stödja den nya demokratin i Litauen och motsvarande ansträngningar i Estland och Lettland. Vi skall inte oombedda lägga oss i mellanhavanden som behöver regleras mellan dem och sovjetledningen. Men vi bör göra klart att folken i de baltiska republikerna själva måste få besluta om sin framtid och att Sverige är berett att på grundval av folkrätten och den praxis vi tillämpar erkänna deras självständighet. Som jag ser saken är frågan inte huruvida utan när republiken Litauen kan erkännas av Sverige. Det vore intressant att höra om utrikesministern delar det synsättet. Efterkrigstiden måste nu sägas vara definitivt slut. Det kalla kriget har äntligen avlösts av mer förtroliga relationer mellan stormakterna och av avspänning mellan militärallianserna. En ny era har inletts. Vi kan se framför oss förverkligandet av det fria Europa. Förhoppningarna därom realiseras steg för steg. Men ännu återstår många hot som kan omintetgöra freden och friheten, omintetgöra drömmen om det fria Europa. Också Sverige har ansvar för hur dessa hot bemästras. Vi som åtnjuter både frihet och relativt välstånd får inte se oss bara som åskådare och betraktare av demokratiseringen i Östeuropa. Vi är också medagerande. Våra ekonomiska, kulturella och politiska kontakter med Centraloch Östeuropa bör vidgas och fördjupas. När det sker undanröjs också konfliktrisker. En väg är den samverkan mellan demokratiska parlament som sker inom Europarådets ram. Den fredsbevarande betydelsen av samarbetet inom EG kan inte heller överskattas. Det är därför angeläget att de fria sammanslutningar av demokratiska stater som Europarådet och EG utgör i den ena eller andra formen vidgas till större del av Europas nationer. För folkpartiet är därför önskan om närmast möjliga relationer till marknadsekonomierna inom EG inte endast grundad på ekonomiska motiv. Vi ser oss naturligen höra samman med de länder vilkas kulturtraditioner och demokratiska värderingar vi delar. I takt med att staterna i Centraloch Östeuropa stabiliseras som öppna demokratier och fria ekonomier är det önskvärt att integrationen i Europa också kommer att omfatta dem. Det är ett svenskt intresse att så sker. Endast fortsatt och fördjupad integration mellan EG:s stater är inte nog, allra minst om det skulle ske på be kostnad av utbyggda relationer med EFTA-länderna och Östeuropa. Det kunde riskera att ånyo dela Europa. Ett organiserat samarbete medverkar omvänt till att bekräfta avspänning och minska konfliktanledningar. I ett sådant fritt Europa bör Sverige kunna vara fullvärdig medlem i EG utan att äventyra trovärdigheten i Sveriges neutralitetspolitik. Herr talman! Central i Europaintegrationen i dag är den s.k. tysktyska frågan. Det är begripligt att drömmen om sammansmältning av de båda tyska staterna växer sig allt starkare. Om människorna i dessa båda stater i demokratiska former väljer att gå samman, med vilken rätt skulle då någon utanförstående kunna motsätta sig det? Vi har emellertid rätt att förutsätta att man då respekterar de nuvarande gränserna i Europa. Att så kommer att ske har nu gjorts klart bl.a. tack vare en stabil och resolut hållning av den liberale utrikesministern i Västtyskland, Hans-Dietrich Genscher. Det vore värdefullt om Sten Andersson på samma sätt ville precisera den svenska regeringens syn på frågan om den tyska återföreningen. Svensk säkerhetspolitik måste baseras på vad vi faktiskt vet och på fattade beslut, inte på förhoppningar och önsketänkande. Därför kan vi i Sverige ännu inte dra några slutsatser rörande våra grundläggande säkerhetspolitiska doktriner av utvecklingen i vår omvärld. Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig skall alltjämt vara en hörnsten i vår utrikespolitik. Jag tror att full klarhet på den punkten är ägnad att i Nordeuropa skapa stabilitet i ett läge då det mesta i övrigt är under omstöpning. I sinom tid får vi dra våra slutsatser. Säkerhetspolitiken måste baseras på långsiktigt och konsistent agerande. Den tål inga chansningar. På många områden kan försöksverksamhet vara klokt. Dit hör inte säkerhetspolitiken. Sveriges alliansfrihet och oberoende förutsätter ett starkt försvar. Av vad jag sagt följer att det vore äventyrligt att tumma på denna sanning. Jag saknade det konstaterandet i deklarationen. Om utrikesministern har en annan mening vore det bra om den kom fram här i dag. De fortsatta kränkningarna av vårt territorium av undervattensfarkoster är en påminnelse om att ett respektingivande försvar inte kan avvaras. Det kan synas glädjande att ÖB kan rapportera om minskade aktiviteter. Men att kränkningarna alltjämt pågår trots avspänningen i vår omvärld är ytterligt oroande. Dessa kränkningar måste beivras och bekämpas med alla till buds stående medel. Att bevara friheten och oberoendet i vårt land och efter måttet av förmåga medverka till motsvarande villkor för människorna i andra länder är målet för vår utrikespolitik. Den gamle engelske politikern Ernest Bevin har formulerat denna tanke på följande sätt, och jag utelämnar för säkerhets skull ett kraftuttryck. Utrikespolitikens mål, sade Bevin, är att bara kunna gå ner till Victoria Station och köpa en biljett till vart hm som helst i världen. Inte varje år har vi kunnat säga att den drömmen kommit närmare sitt förverkligande. Det finns så mycket större anledning att i år konstatera att vi sedan vi senast hade utrikesdebatt i Sveriges riksdag har kommit något närmare Ernest Bevins dröm.

Herr talman! Under det år som har gått sedan vi senast hade vår traditionella utrikespolitiska debatt här i kammaren har Europas politiska karta i grunden förändrats. Jag tror att det är svårt att hitta tidigare exempel då så stora förändringar skett så snabbt under fred. Tidigare talare har vältaligt skildrat de förändringar som har skett i vår omvärld och i synnerhet i vår egen världsdel. Jag skall inte ytterligare upprepa dessa beskrivningar. Jag vill bara intyga att jag delar den glädje som vi alla känner över att vi nu ser en utveckling mot en friare och en fredligare värld. Det är klart att de förändringar som vi ser i vår omgivning också ställer krav på politiskt nytänkande. I en förändrad värld måste vi också vara beredda att pröva nya politiska vägar för att anpassa oss efter de nya omständigheter som gäller. Men detta faktum innebär inte att vi har anledning att ändra på de grundprinciper, eller avvika från de grundläggande värderingar, som har styrt och styr vår utrikespolitik. Det är klart att det måste vara ett grundläggande mål för oss i Sverige att även fortsättningsvis föra en utrikesoch säkerhetspolitik som främjar vårt eget folks fred och frihet. Likaså kan vi konstatera att vikten att kämpa för en värld som präglas av ekonomisk och social rättvisa och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter inte har minskat, snarare tvärtom. Behovet av att föra en politik som underlättar samarbete mellan länderna och som motverkar konflikter, i synnerhet konflikter som kan bli ett hot mot freden, kvarstår naturligtvis, även om det kalla kriget, såsom vi har upplevt det under de gångna 40 åren, håller på att avvecklas. Nödvändigheten av att åstadkomma en internationell samling kring åtgärder mot de globala överlevnadshoten, som miljöförstöringen och världsfattigdomen, blir bara alltmer påträngande. Fortfarande stärks våra möjligheter att aktivt verka för dessa syften om vi också i fortsättningen kan föra en utrikespolitik som är oberoende i förhållande till stormaktsintressen. Och det är ju själva grunden för vår neutralitetspolitik. Bekännelser till neutralitetspolitiken, herr talman, hör ju till traditionen i utrikespolitiska debatter och i andra sammanhang när vi talar högtidligt om utrikespolitik. Jag skulle vilja påstå att dessa bekännelser i dessa dagar kanske är viktigare än någonsin, därför att det nu förs en aktiv debatt om neutralitetspolitikens framtid. Och jag tror att det är betydelsefullt att det inte uppstår några tvivel om Sveriges vilja att också fortsättningsvis föra en aktiv neutralitetspolitik och att den viljan har en bred politisk förankring. Vi kan alltså konstatera att det finns vissa politiska konstanter som i varje fall vi i centern anser bör bestå i den svenska utrikespolitiken också i dagens extremt föränderliga värld. Naturligtvis kan medlen behöva förändras och förnyas vartefter vår omgivning förändras och förnyas. Det nordiska samarbetet, herr talman, blir enligt vårt sätt att se viktigare än någonsin i ett mer integrerat Europa. Tyvärr har vi inte upplevelsen att regeringen gör riktigt samma prioritering, och det tycker vi är beklagligt. Den utveckling som vi ser innebär att det ekonomiska, kulturella och sociala samarbete som utvecklas i Norden också kan utvidgas till vad man skulle kunna kalla ett nordeuropeiskt samarbete. Det bör omfatta också de bal tiska republikerna, Polen, i synnerhet dess norra del, kanske också Nordtyskland, Leningradområdet och Karelen. Det är områden som närmare skulle kunna knytas till ett sådant nordeuropeiskt samarbete.

För att detta skall bli möjligt och politiskt realistiskt är det viktigt att Sverige positivt stöder de baltiska folkens frihetssträvanden. Det är alldeles självklart. För några dagar sedan uttalade sig den nya demokratiskt valda folkförsamlingen i Litauen för Litauens självständighet och deklarerade att det självständiga Litauen hade återuppstått. Från centerns sida hade vi förmånen att vara representerade vid det mötet och följa de mycket spännande diskussioner som fördes där. Vi har också mycket nära kunnat följa den demokratiska valrörelse som föregick mötet. Det är viktigt att vi har en hög beredskap för ett erkännande av republiken Litauen så fort det över huvudet taget är möjligt ur folkrättslig synpunkt och med hänsyn till de principer som vi tillämpar i Sverige. Sverige var pinsamt snabbt med att erkänna Sovjetunionens annektering av de baltiska republikerna. Det är viktigt att vi inte blir pinsamt senfärdiga med att erkänna Litauen och andra baltiska staters självständighet. Jag hoppas som sagt att vi håller en hög beredskap och utnyttjar det tidigast möjliga tillfälle med hänsyn till folkrättens principer att erkänna Litauen och sedan övriga baltiska republiker när det blir aktuellt med en frigörelse även av dem. Vidare är det viktigt att vi utvecklar vårt samarbete med de baltiska republikerna ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det är viktigt att Sverige och andra länder i västvärlden visar tydliga signaler i god tid att vi förväntar oss en positiv medverkan från ledningen i Moskva till den oundvikliga frigörelseprocessen i de baltiska republikerna. Det måste vara helt klart att vi måste förebygga varje missförstånd om att det skulle kunna finnas en acceptans i omvärlden för en sovjetisk politik där man med olika påtryckningsmedel försöker tvinga kvar de baltiska republikerna i Sovjetunionen. Den delning som har präglat Europa under de gångna fyrtio åren har också präglat Norden i väldigt hög grad. Vi har kunnat utveckla ett omfattande nordiskt samarbete trots denna politiska delning. Men den har inneburit olika säkerhetspolitiska lösningar, att vissa stater har varit västallierade och att Sverige och Finland har varit neutrala. Det har inneburit att områden som naturligt skulle ha kunnat ingå i ett nordiskt samarbete har stängts utanför därför att de har tillhört Sovjetunionen eller på annat sätt har varit anslutna till östblocket. Det är helt klart att det nya politiska läget skapar stora och intressanta möjligheter. Det gör också på ett annat sätt än tidigare möjligt ett samarbete som också kan ha vissa säkerhetspolitiska inslag. Men det viktigaste uppslaget på det området är naturligtvis tanken på en kärnvapenfri zon i Norden. Utrikesministern nämnde den ämbetsmannakommitté som ägnar sig åt denna fråga. Det är bra att arbete pågår. Samtidigt tycker jag att det känns angeläget att uttrycka förhoppningen att inte denna ämbetsmannakommitté innebär något slags hedersam begravning av idéen utan att vi verkligen får se resultat av kommitténs arbete någorlunda snart. Jag tycker också att man med intresse bör notera att det finns en vilja i Baltikum att i en framtid ingå i en sådan zon. Förutsättningarna är nya, och det är viktigt att ta dem till vara. Naturligtvis är det, herr talman, viktigt att Sverige blir delaktigt i det samarbete som utvecklas och intensifieras i Västeuropa. Sverige har allt intresse av att kunna bli delaktigt i så mycket som möjligt av de fyra friheter som nu utvecklas inom EG och som också diskuteras i samverkan mellan EG och EFTA. Samtidigt har vi naturligtvis ett starkt intresse av att kunna bibehålla vårt utrikespolitiska oberoende, vår neutralitetspolitik. EG håller på att utvecklas inte bara till en ekonomisk utan också en politisk union, med ett omfattande samarbete även på det utrikespolitiska området. Jag tror att det är illusionsmakeri att göra gällande att det skulle vara möjligt att bibehålla en neutral och oberoende utrikespolitik och samtidigt ingå i en politisk union. Den realismen att vi inser denna motsättning måste prägla vår EG-debatt. Givetvis kan man tänka sig att EG utvecklas till någonting annat än vad det för närvarande strävar emot. Men den diskussionen bör i så fall tas när detta är ett faktum. Nu måste vi i vår bedömning av EG utgå från organisationens egna ambitioner och egen färdriktning, och den är i riktning mot en politisk union. Deltagandet i sådant kan inte vara förenligt med en neutral och oberoende utrikespolitik. Vi har naturligvis också ett intresse av att kunna bibehålla en egen och hög ambitionsnivå på andra områden — på miljöområdet, arbetsmiljöområdet och när det gäller sysselsättning och regionalpolitik. Den ideala lösningen för Sverige är således att kunna delta i ett nära västeuropeiskt samarbete men ändå bibehålla vår egen slutliga självbestämmanderätt. Mycket talar för att detta önskemål också kan tillgodoses genom de förhandlingar mellan EFTA-länderna och EG som nu pågår. Inom EES får vi den nära samverkan som vi önskar oss. Men EES är ett samarbetsorgan bestående av självständiga parter. Vi kan alltså inte tvingas böja oss för beslut som fattas över våra huvuden. Det är en viktig skillnad i förhållande till ett medlemskap i EG. Enligt vår uppfattning finns det goda förutsättningar för att ett EES-samarbete blir just den lösning som passar Sverige allra bäst. Därför bör det vara en självklarhet att vi nu helhjärtat satsar på den lösningen. Skulle EES förhandlingarna misslyckas, får man ta upp en diskussion om hur Sverige skall lösa sina problem i det läget. Men det finns det enligt vår uppfattning inte någon anledning att räkna med. EES skulle också kunna bli en bas för ett vidare europeiskt samarbete som även omfattade de östeuropeiska staterna. Målet för vår Europapolitik måste givetvis vara att skapa en alleuropeisk gemenskap, inte bara en västeuropeisk. Att EG skall utvecklas till en sådan alleuropeisk gemenskap är inte särskilt sannolikt, i varje fall inte med den färdriktning som organisationen för närvarande har. Det verkar heller knappast ligga i EG:s eget intresse. Å andra sidan vore en struktur, där EG skulle bli ett slags spindel i ett nät av bilaterala handelsavtal, också ganska olycklig. Det skulle leda till en väldig centralisering av ekonomisk makt i Europa. En gemensam organisation av EES typ skulle däremot kunna skapa ett alleuropeiskt samarbete mellan likvärdiga parter som nära skulle kunna knytas till ett utvidgat Europaråd och kanske också till en fortsättning på ESK processen. Sverige bör aktivt arbeta för en sådan alleuropeisk gemenskap, där alltså alla deltar som likvärdiga parter. Vi bör också på ett mera generöst sätt stödja utvecklingen i Östeuropa. Regeringen har i dag på morgonen presenterat ett gult häfte med information om den nya östeuropeiska politiken. Denna presenterades alltså på morgonen i dag. Tydligen vill man inte ha någon debatt om detta häfte just nu — vi har ju inte haft möjlighet att studera det. En hastig blick på häftet ger kanske en förklaring till varför innehållet verkar skäligen tunt. De 300 miljoner om året som regeringen förordar är inte något högt belopp. Det ger inte uttryck för en särskilt hög ambitionsnivå. Vi i centern kommer att verka för ett mera generöst Östeuropabistånd från Sveriges sida. Samtidigt tycker vi att det är cyniskt att låta våra samarbetsländer i Afrika, Asien och Latinamerika i praktiken stå för kostnaderna för vårt Östeuropabistånd. Behovet av stöd till tredje världen har verkligen inte minskat bara därför att behovet av stöd till Östeuropa har ökat. Också i tredje världen är behovet av stödinsatser i ökande. Det gäller i synnerhet Afrika. I Sveriges riksdag har vi ju högtidligen slagit fast enprocentsmålet. Men genom det förslag som regeringen nu har lagt fram har det målet svikits. I stället borde vi alltså, herr talman, ägna oss åt att försöka effektivisera uppfyllandet av enprocentsmålet, så att 1 960 av vår bruttonationalprodukt verkligen utbetalas varje år till de fattiga länderna i tredje värleden. Vi måste naturligtvis också diskutera hur vi kan göra vårt bistånd effektivare, så att det verkligen inriktas på de grundläggande överlevnadsproblemen i de fattiga länderna. Vi måste ta itu med skuldbördan och försöka medverka till internationella lösningar som inte innebär att man framtvingar nedskärningar på viktiga sociala områden, på utbildningsområdet osv. i de fattiga länderna. Det finns, herr talman, många positiva exempel på att långvariga konflikter nu får en fredlig lösning. Det är en glädje att hälsa Nelson Mandela välkommen till Sverige. Hans frihet ger oss rätt att hoppas att det förhatliga apartheidsystemet snart skall gå under. Men samtidigt måste vi konstatera att några grundläggande förändringar ännu inte har skett i Sydafrika, även om det finns ett hopp i det avseendet. Fortfarande råder apartheid, fortfarande råder undantagstillstånd och fortfarande finns det tusentals politiska fångar. Därför måste vi fortsätta att stödja Mandelas antiapartheidrörelse med fortsatta sanktioner mot apartheidregimen. När det gäller Latinamerika kan vi också med glädje hälsa tillkomsten av demokratiskt valda presidenter i Chile och Nicaragua. Fidel Castro är nu den ende kvarvarande diktatorn i Latinamerika. För några timmar sedan lovade han att fortsätta med sin diktatur. Låt oss hoppas att hans ambitioner beträffande det löftet kommer på skam! Naturligtvis finns det också många andra mörka punkter i den värld som omger oss. Mengisturegimen fortsätter sitt svältkrig i Etiopien och Eritrea. Förhandlingarna tycks ha gått i stå. En orsak till det är uppenbarligen att det sovjetiska stödet nu har bytts ut mot ett israeliskt stöd. Detta är tragiskt, och lika tragiskt är det att den israeliska regeringen hittills har visat ovilja att förhandla med palestinierna på rimliga villkor. Vad den nu aktuella regeringskrisen utmynnar i är svårt att förutse. I Irak fortsätter Khomeinis arvtagare att regera genom avrättningar, och i Kina regerar fortfarande mördarna från Himmelska fridens torg. Trots de glädjeämnen som finns måste vi alltså räkna med en framtida värld präglad av motsättningar och konflikter. Kampen för en fredlig och rättvis värld måste fortsätta. En fri och självständig svensk utrikespolitik som drivs inte bara utifrån våra nära ekonomiska intressen utan av en vision om framtiden behövs också under kommande år.

Herr talman! Jag tror att vi alla delar den glädje som utrikesministern i dag har uttryckt över utvecklingen i Sydafrika. Och jag tror att vi alla med samma värme i våra hjärtan mottar Nelson och Winnie Mandela som gäster i vårt land. Jag tror också att vi alla känner samma stolthet över det faktum att det är just Sverige som de har valt att komma till på sitt första utländska besök. Vi vet varför — det är ju inte bara för vår skull. Men det finns ett djupt symboliskt och faktiskt värde i att det är just i vårt land som planeringen av den fortsatta kampen mot apartheid försiggår. Det visar på värdet av varje människas och varje lands aktiva engagemang i vad som händer i världen, även om människorna inte är så många och även om landet är litet. Det visar på vikten och värdet av små nationers möjligheter att bedriva en självständig utrikespolitik, utifrån egna självständiga bedömningar. Det är väl just det som är den centrala frågan i dag, eller som i alla fall borde vara den centrala frågan i en säkerhetsoch utrikespolitisk debatt. Det handlar alltså om varje folks legitima rätt till nationellt självbestämmande, om demokrati, om frihet och om mänskliga rättigheter. Vi stöder den utvecklingen världen över: i Namibia, i Chile och i de östeuropeiska länderna — senast i Litauen. Vi delar den uppfattning som tydligen en enig utrikesnämnd har kommit fram till. Jag skulle i det här sammanhanget vilja ställa frågan till Sten Andersson: Hur kommer det sig att inte samtliga partier får vara med i den diskussion som bl.a. Carl Bildt menade var så viktig för demokratin, nämligen den diskussion och de överväganden som görs i utrikesnämnden? Vpk är inte med i de diskussionerna. Jag undrar varför. En grundsten i den svenska utrikespolitiken utgörs av en aktiv solidaritet med fattiga och förtryckta människor. Ett av de mest konkreta uttrycken för denna solidaritet är viljan att i vårt land ge en fristad till dem som har utsatts för eller riskerar politisk förföljelse i sitt hemland. Här prövas vår solidaritet, inte bara vad gäller vackra ord utan i konkret handling. Här prövas också hur starkt vi vill prioritera försvaret av de mänskliga rättigheterna och vår syn på människors lika värde. Det råder inte längre enighet här i riksdagen om den grundläggande inriktningen av den svenska flyktingpolitiken. Regeringen har, bl.a. för att i god tid anpassa den svenska flyktingpolitiken till EG, övergivit stora delar av våra traditioner av solidaritet och humanitet på flyktingpolitikens område. Dörren till folkhemmet stängs alltmer, och i stället sänder man ut signaler om att det är dags att inleda en arbetskraftsimport från Baltikum. Människor skall komma hit som ett slags gästarbetare, så länge konjunkturen gör att vi har behov av dem, och sedan skickas hem. Samtidigt vill en stor mängd flyktingar som redan är här inget hellre än att börja arbeta. Regeringen måste upphäva beslutet om att vissa skyddsbehövande skall vägras skydd i Sverige, se över mottagningssystemet för flyktingar, göra det mer flexibelt och ge ökat utrymme för flyktingarnas egna initiativ. Herr talman! Europa befinner sig i en ny situation inför 1990-talet. Utvecklingen i Östeuropa har ställt Europafrågan inför helt nya utmaningar. De som för något år sedan gjorde EG liktydigt med Europa har snabbt tvingats omvärdera sin snäva syn. Det är i dag omöjligt att teckna en exakt bild av den kommande utvecklingen, men i grova drag kan vi ändå teckna två utvecklingsvägar. Den första är ett Europa med delvis nya överoch underordnade förhållanden. Lyckas EG bygga sin politiska union, som innebär en ny typ av statsbildning, ett nytt kapitalistiskt stormaktsblock, är risken uppenbar att nya låsningar skapas i Europa. Östra Europa riskerar att bli något av en bakgård till en av världens största handelsmakter, på ungefär samma sätt som Latinamerika i dag är visavi USA. Lyckas EG med att bygga sin politiska union, som skall inkludera gemensam utrikes-, försvarsoch säkerhetspolitik, kan kraftiga spänningar återigen uppstå som äventyrar en fredlig utveckling. Den andra utvecklingsvägen är ett demokratiskt och öppet Europa, där länderna i Europa uppträder på jämlika villkor. Det kan bli ett Europa där olika sociala och ekonomiska system tillåts blomstra sida vid sida. Det kan bli ett Europa som gemensamt arbetar för att lösa hela Europas försörjningsoch miljöproblem. Det kan bli ett Europa där militära medel kan överföras till civila och mänskliga ändamål. Vilken av dessa utvecklingsvägar som blir verklighet är en fråga om styrkeförhållanden. Inget är längre förutbestämt. Folken bygger själva sina samhällen. Detta har med tydlighet visat sig i östra Europa under 1989, och vi menar att det är den enda väg Europas folk kan ta. Den svenska EG-anpassningen i enlighet med riksdagsbeslutet 1988 — för att inte tala om ifall folkpartiets och moderaternas krav på medlemskap skulle bli verklighet — utgör ett hot mot svensk nationell självbestämmanderätt. Om ca tio år skall 80 20 av den ekonomiska och sociala lagstiftningen beslutas av EG:s institutioner. Lägger vi därtill planerna på den ekonomiska och monetära unionen, som innebär kraftiga inskränkningar i de nationella ländernas rätt att bestämma över den egna budgeten, blir läget allvarligt, inte bara för EG:s länder, utan även för EFTA-länderna, som tycks ha accepterat underkastelsen under EG:s beslutsmaskineri. När vi i vpk kritiserar detta beskylls vi för att vara isolationister, men det är felaktigt. Vpk har alltid varit ett internationalistiskt parti, men vi anser inte att det står i motsättning till värnandet av den nationella självbestämmanderätten. Herr talman! Europa präglas av avspänning och nedrustning, men hur ser det ut i resten av världen? Hur förhåller sig den andra stormakten — USA? Utan tvekan är man i dag intresserad av att överge det kalla kriget i förhållande till Warszawapakten och Europa, men man är knappast inriktad på nedrustning eller avspänning gentemot övriga världen. Tvärtom har USA:s militärledning lanserat tesen om ”lågintensiva konflikter”, en tes som innehåller följande element: - USA förser sina allierade med vapen för att säkra sina ekonomiska och politiska intressen. Sådan upprustning pågår t.ex. i Filippinerna, Sydkorea, Taiwan, Israel och El Salvador. — Militärt stöd till kontrarevolutionära organisationer som Contras i Nicaragua, UNITA i Angola och olika gerillagrupper i Afghanistan. Gorbatjovs nya politik att inte ge militärt stöd till andra länder har inte följts av motsvarande åtgärder från USA:s sida. Även andra länder är opåverkade av nedrustningsprocessen. Japan är inne i en intensiv militär upprustning, i fullt samförstånd med USA. En annan asiatisk stormakt, Indien, rustar sig till tänderna, bl.a. med kanoner från Bofors. Mest orande är utvecklingen av nya kärnvapen. Indien, Kina, Pakistan, Iran, Israel, Sydafrika, Argentina och Brasilien är länder som är aktuella, och det finns i dag ingenting som tyder på att dessa länder ändrar på sin rustningspolitik på grund av avspänningen mellan NATO och Warszawapakten. Intensiva krig pågår dessutom mellan och inom en rad stater i tredje världen, t.ex. Etiopien-Eritrea, Sudan, Tchad, Marocko-Västsahara, Libanon, Afghanistan, Sri Lanka, Cambodja, Filippinerna, Östtimor, El Salvador och Guatemala. Nationalgränser och etniska gruppers mänskliga rättigheter ifrågasätts, och många mer eller mindre folkligt förankrade organisationer anser sig ha rätt att ta till vapen för att hävda sina intressen. Detta är en typ av konflikter som ökar och mot vars bakgrund Europa snarast framgår som en ö av avspänning i ett hav av krig. På samma sätt framstår den svenska politiska debatten som beklämmande Europacentrerad, om vi ser den mot bakgrund av den globala världssituationen. Jag skall bara ta några belysande exempel. —- I-ländernas befolkning utgör mindre än 25 96 av världens befolkning men konsumerar 75 96 av all energi, 85 20 av trävarorna och 72 90 av allt stål. Dessa rika 25 90 har 94 96 av världens hälsoutgifter, 92 Zo av industrin och 89 20 av utbildningen. —- Genomsnittsinvånaren i den rika världen förbrukar ca 80 gånger så mycket energi som genomsnittsinvånaren i Afrika. —- På 1960-talet drabbades 18 miljoner människor i världen av torka, på 1970-talet 25 miljoner, och på 1980-talet har 35 miljoner drabbats enbart i Afrika. - 100 miljoner människor saknar tak över huvudet. - 700 miljoner människor har inte tillräckligt med livsmedel för att föra ett aktivt och hälsosamt liv. 60 000 människor dör varje dag — 18 miljoner per år — därför att deras basala behov, dvs. av vatten, kläder och tak över huvudet, är otillfredsställda, samtidigt som alla analyser visar att alla skulle kunna överleva om resurserna fördelades bättre. Mot den bakgrunden är det också cyniskt att konstatera att regeringen har valt att urholka Sveriges enprocentiga biståndsmål genom att föra in biståndet till Östeuropa under den rubriken. Det kusliga är, att med dessa förändringar i Östeuropa och i Sovjet kan vi också se hur en ny självbelåtenhet i väst tonar fram. ”Äntligen”, säger man, ”inser de att socialismen är underlägsen, äntligen inser de att kapitalsmen är den enda rätta vägen. Se bara hur illa ställt det är med ekonomin och med miljön hos dem!”. Samma självbelåtenhet dyker upp i Världsbanken, Internationella valutafonden och andra internationella ekonomiska organisationer. Den tredje världen är på väg in i det tydligen enda globala ekonomiska system som skall finnas, nämligen kapitalismen. Ändå, herr talman, är det odiskutabelt så, att detta system också är en av huvudfaktorerna bakom såväl människors lidande som miljöförstöringen. Tänk om de 75 Yo som inte tillhör det rika väst nu försöker bli som västerlandets 25 6, vars livsstil skapar ständigt ökande klyftor. Tänk om alla i världen vill ha lika många bilar, flygresor, modekläder, prylar och lika höga vinster. Tänk om kapitalismen och den hittills praktiserade statssocialismen är katastrofala som globala ideologier. Är det inte så att båda egentligen bygger på en ideologi om materialism, tillväxt och människans självhävdelse över andra människor och över naturen? De rika länderna, som har haft en historiskt unik tillväxt och välståndsstegring de senaste 40 åren samtidigt med en egen förslumning och samtidigt med att majoriteten av jordens befolkning har sjunkit ned i misär, satsar nu på ännu mer tillväxt, ännu mer marknadskrafter, ännu mer privatisering och multinationalisering, för att som det heter ”bättre kunna hjälpa de fattigaste”! Experter och politiker talar om ”vår gemensamma framtid” och förespråkar massiv ekonomisk tillväxt som botemedel mot det lidande som just denna tillväxt har skapat! Herr talman! Vad kan vi då göra här i Sverige? Vad kan vi göra för att påverka utvecklingen i riktning mot en global rättvisa och vad kan vi göra för att påverka utvecklingen i riktning mot en värld i ekonomisk och ekologisk balans? Vad kan vi göra för att medverka till att alla tillgängliga resurser används för försvaret av vår jord, vår natur och hela mänskligheten? Jo, vi kan föregå med gott exempel och vi kan vara aktiva i den nedrustningsoch avspänningsprocess som nu pågår i vår del av världen, i Europa. Tyvärr lyser den aktiviteten med sin frånvaro i dag. I stället för att ta initiativ intar den svenska regeringen en passiv och avvaktande hållning och hänvisar till de internationella förhandlingsborden.

Inte ett ord om den dramatiskt förändrade mi litära hotbilden och, framför allt, inte ett ord om vilka konsekvenser det borde få för vårt eget militära försvar. Något kontinentalt storkrig, av den typ vi sett i historien, och som alla europeiska länders säkerhetspolitik byggt på, är inte längre troligt. Möjligheterna att skapa ett fredligare Europa har aldrig varit större än i dag. I dag finns det en faktisk chans att det system av konkurrerande stormakter som skapat så många krig i Europa kan ersättas av ett nytt system, en ”fredlig säkerhetsgemenskap”, byggd på samarbete och nedrustning. I dag har alla länder i Europa ett ansvar för att bidra till den utvecklingen, genom att ta initiativ till samarbete, öppenhet och nedrustning. Och det gäller även Sverige. Men i stället för att ta till sig den internationella utvecklingen, ikläda sig en aktiv roll i nedrustningsprocessen och utgöra ett internationellt föredöme, har Sverige i dag hamnat på efterkälken. Starka krafter inom den svenska krigsmakten och inom den svenska rustningsindustrin driver fortfarande kampanjer för ökade försvarsutgifter och svensk upprustning. Den politiska och massmediala debatten handlar om risken för ett ”strategiskt överfall” på Sverige, och man kräver nya miljarder att kasta bort i det redan havererade JAS-projektet. Den svenska utvecklingen visar att säkerhetspolitiken, lika litet som all annan politik, är något som vi kan lämna åt experter. Om demokratin skall kunna stärkas och utvecklas här som i andra länder, måste fler göra sin stämma hörd också på det här området. Det är dags att beröva de militära experterna deras självpåtagna tolkningsföreträde. Svensk militär nedrustning, en successiv krympning av den svenska vapenindustrin och ett förbud mot all svensk vapenexport måste i dag vara de första och självklara stegen. Sedan är uppgiften att forma en fredspolitik för Nordeuropa med målsättningen att öka samarbetet över blockgränserna för att kunna lösa de ekonomiska, ekologiska och säkerhetspolitiska problem som vi står inför. Lösningen kan ligga i ett regionalt samarbete mellan länderna kring Östersjön. Östersjön har historiskt varit sammanbindande för regionalt samarbete som det i dag finns möjligheter att återuppta. Handel, forskning, utbildning, transporter, energi och teknik är exempel på områden där samarbetet kan utvecklas. Östersjön är ett döende hav. De 300 miljoner som regeringen satsat på miljösamarbete med Polen är bokstavligen en droppe i havet. Det miljötekniska samarbetet måste prioriteras. Enligt en opinionsundersökning 1989 ansåg 64 Jo i Sverige att miljöförstöringen var så stor att den hotade vår överlevnad och 88 26 var villiga att sänka sin levnadsstandard för att rädda miljön. Sverige bör initiera förhandlingar om militär nedrustning i länderna kring Östersjön. Ett första steg kan vara att alla offensiva styrkor dras bort, att alla kärnvapen med tillhörande infrastruktur skrotas. Länderna kan också agera gemensamt för att militära övningar och patrullering av stormakternas högsjöflottor skall förbjudas. Liknande initiativ kan tas i Nordatlanten. De pengar och kunskaper som frigörs av den militära nedrustningen kan i stället användas i det ekonomiska och ekologiska samarbetet. Herr talman! Inom den internationella fredsrörelsen och i den internatio nella diskussionen finns i dag ett stort intresse för neutralitetsfrågorna. Man ser neutralitet som ett konstruktivt alternativ till medlemsskap i militära allianser. Intresset är stort från flera östeuropeiska länder, framför allt från Ungern, som diskuterat visionen om parvis neutralisering med början i Ungern och Grekland. Neutralitetsfrågan finns också med i diskussionen om ett framtida enat Tyskland. En aktiv neutralitetspolitik förutsätter att man inte bara ser den legala sidan av neutraliteten, utan också, och framför allt, att man lyfter fram den politiska sidan av neutralitetsbegreppet, dvs. att man ser neutralitet som ett verktyg i det internationella arbetet för fred och nedrustning. I dag krävs en ny diskussion av neutralitetsbegreppet. När öst-väst-konflikten klingar av, vilken roll skall då vår neutralitetspolitik spela? När nordsyd-konflikten kanske skärps, vilken roll har neutralitetspolitiken då? Kan de neutrala länderna vara pådrivande, som praktiska exempel, i den pågående nedrustningsprocessen? I Schweiz t.ex. röstade 36 20 av befolkningen för ett förslag som innebar total avveckling av det militära försvaret. Frågorna måste ställas och diskussionen måste föras. Målsättningen måste vara att komma fram till en ny internationell förståelse av begreppet neutralitet och få den förankrad i folkrätten, så att länder som inte har några stormaktsambitioner skall kunna få sköta sig själva, utan att för den skull vara tvungna att satsa alla sina pengar på ett s.k. starkt försvar. Herr talman! Jag vill avsluta det här anförandet med att citera ett afrikanskt ordspråk. Det lyder så här:”När de stora elefanterna slåss så bryts gräset, men också när de älskar!” Jag tycker att det är en bra illustration till små länders situation i den internationella debatten och jag tycker att det är en bra illustration till varje människas situation i den politiska processen. Vad sensmoralen blir, tror jag var och en kan räkna ut.

Herr talman! Litauens självständighetsförklaring och Nelson Mandelas Sverigebesök är två hoppingivande tidens tecken. Miljöpartiet de gröna stöder litauers och azaniers rätt till självbestämmande och politisk suveränitet utan reservationer, precis som vi stöder liknande krav från andra förtryckta folk. Sverige bör givetvis avbryta alla bojkottåtgärder och öppna alla förbindelser med Sydafrika så snart det landet genom fria val har fått en demokra tisk regering — men inte tidigare. På samma grundval bör Sverige nu utan dröjsmål erkänna det fria Litauen, som utropats av landets första demokratiskt valda parlament på 50 år. Jag trodde till häromdagen att det var ett självklart svenskt krav, helt okontroversiellt efter alla dessa uttalanden, efter alla dessa politikerresor till alla dessa möten i Baltikum, efter alla dessa flammande appeller i de olika baltiska staterna. Kunde man få något annat intryck än att svenska partier och den svenska regeringen enhälligt och utan krumbukter skulle erkänna varje baltisk stat så snart denna själv fann det rimligt och förenligt med folkrätten att utropa sin självständighet? Och här visar det sig att miljöpartiet de gröna plötsligt är ensamt i Sveriges riksdag om denna helt självklara hållning. Det är i sanning märkligt, och jag skall strax återkomma till det. Men låt mig först notera några glädjeämnen — att Namibia blir självständigt, att Chile har fått en demokratiskt vald president i stället för en bödel, och att i Nicaragua en revolutionär regering faktiskt tycks vara beredd att lämna makten efter ett fritt förlustval. Man skulle kunna tro att vi lever i demokratins och de fria småfolkens tidevarv. Men än är inte alla diktatorer och maktmissbrukare störtade. När skall palestinier, eritreaner, kurder och västsaharier få de egna stater som internationell legalitet och humanitära principer ger dem rätt till ? Och när skall världens fattiga få ekonomisk rättvisa? 1980-talet var ju ett vinstårtionde för den rika världen och ett förlustårtionde för den fattiga världen, där skulderna ökade, lönerna sjönk, matlagren krympte och dödstalen ökade. Och man fick se nya företeelser som miljöflyktingar och ekologisk utpressning i den sociala och politiska verkligheten. Herr talman! Vi kunde lyssna på Nelson Mandela här i går. Det var ett översvallande beröm han gav svensk solidaritetspolitik, och det finns berättigande i det, till dels — precis som i den uppskattning som Sverige får av vietnameser, palestinier och nicaraguaner, för att nämna några. Det finns några skinande ljuspunkter i den svenska utrikespolitiken som påminner om den forna tid när Sverige självklart uppfattades som alla småfolks vän och alla supermakters besvärliga utmanare. Men det finns också andra sidor, som gör att utrikesdepartementet ibland påminner om en underavdelning till exportrådet, räddhågat svansande efter storföretagens vinkar och underdånigt inväntande klartecken från Europas supermakter — oberoende av om centrum råkar ligga i Bryssel eller Moskva. Efter Litauen kommer med säkerhet fler sovjetrepubliker att begära utträde ur unionen: Estland, Lettland, kanske Georgien och Armenien. Kommer Moskvaregeringen att visa sig mer storsint och framsynt än dess maktpolitiska motpol, USA, gjorde när den ställdes inför ett liknande öde för mer än ett sekel sedan? Det är intressant att amerikanska historiker nu har visat att det var en myt att Abraham Lincoln gick i krig mot sydstaterna för att han ville avskaffa slaveriet. Det hade avskaffats ändå, av tiden och ekonomiska realiteter. Nej, han gick i krig för att bevara unionen — men han behövde slaveriet som en förevändning. En ödesfråga för Europa är om Sovjetimperiets makthavare nu skall hitta lämpliga förevändningar för ingripanden mot Litauen och andra stater. Det beror inte bara på maktkampen i Kreml, utan i minst lika hög grad på omvärlden, hur vi som är vänner till både rysk perestrojka och baltisk självständighet hanterar situationen. Det krävs ett principfast agerande. Å ena sidan måste vi visa att vi tveklöst stöder små folks rätt till frihet och suveränitet; det får inte finnas någon tvekan på den punkten. Å andra sidan måste vi samtidigt visa att vi motsätter oss att befriade småstater förenar sig med motsatt läger, att de blir spjutspetsar för en verksamhet som kan hota den f.d. supermaktens säkerhet. Det gäller alltså att undvika både kryperi och skadeglädje. Tyvärr verkar det som om regeringen inför Litauens självständighetsförklaring har varit så till den grad rädd att uppfattas som skadeglad och provokativ att den i stället har agerat så att man får ett intryck av kryperi. Såväl regeringsförklaringen som det uttalande som gjordes i går efter utrikesnämndens sammanträde består av vaga formuleringar som mer tycks syfta till att undvika bannor från Moskva än till att ge stöd åt ett litet grannland i dess ödesstund. Och detta filttoffeltassande ställer alltså de borgerliga partierna upp bakom! Vad har det blivit av Carl Bildts fräna kritik mot Sten Andersson om Baltikum? ”Två gamla trätobröder är helt eniga”, sade man i Rapport i går — eniga om att Sverige inte kan erkänna en republik som just befriat sig från en ockupation, bara för att man ännu inte har en uppgörelse om ockupationstruppernas framtid. Är det alltså ockupationsmakten som skall avgöra när ett förtryckt folks frihet får internationell legalitet? Den frågan är vi inte ensamma om i miljöpartiet de gröna, den ställs i dag bl.a. på Dagens Nyheters ledarsida. Nej, Litauens självständighetsförklaring är inte en självständighetsförklaring av någon exilregering eller av någon av många befrielserörelser i världen som saknar territorium och kontroll över sitt land. Det är en självständighetsförklaring av ett demokratiskt valt parlament som tidigare har underkänt den sovjetiska ockupationens legalitet — och av en regering och ett parlament som har effektiv politisk och administrativ kontroll över landets territorium. Det kan få förneka. Vad mer kan man begära? Vilka stater skulle klara sig genom UD:s och utrikesnämndens nålsöga om man höjde kravet, om det inte fick finnas trupper från andra länder på deras territorium? Vad skulle vi ha gjort med Norge under andra världskriget, och alla de andra länderna? Det är nya och märkliga förevändningar och skenargument som här förs in i debatten i stället för en rak politik på grundval av den folkrätt som vi också självfallet ansluter oss till. Herr talman! Det luktar litet av ugglor i mossen om det samförstånd om Litauen som moderater och socialdemokrater tycks ha kokat ihop bakom utrikesnämndens lyckta dörrar. Moderata samlingspartiet har ju i en riksdagsmotion med gillande kallat utvecklingen i Polen i dag för ”en borgerlig kontrarevolution”. Moderaterna kräver att Sverige skall hjälpa Östeuropa att ”bygga kapitalismens institutioner”. De vill att västvärlden massivt skall gå in och bestämma samhällssystemen i de östeuropeiska länderna, enligt en märklig och intressant partimotion som de har väckt. Om det finns någonting som kan vara en förevändning för Moskvas stalinister att göra comeback, så är det nog just misstanken att bakom Polens, Litauens och de andra folkens frihetssträvanden står borgerliga kontrarevolutionärer, som väntar på att från väst införa och återupprätta kapitalismens institutioner! Är det månne så att Carl Bildt har fått kalla fötter av den här moderatmotionen? Är det månne så att han har insett att den sortens knivhugg i ryggen på frihetsrörelserna i öst kanske kan vara litet besvärande och att han nu vill två sina händer och avsvära sig den där moderatpolitiken genom att stödja socialdemokratisk filttoffelpolitik om Litauen? Är det så det hänger ihop? Eller är det möjligen så att det finns en djupare ideologisk grund bakom socialdemokratiskt-moderat samarbete beträffande utrikespolitiken? Ni samarbetar ju faktiskt väldigt bra om mycket viktiga och grundläggande utrikespolitiska frågor. Om vapenexporten är ni helt eniga. Nu samarbetar ni om flyktingpolitikens anpassning till EG:s inåtvända ”Festung Europa” med taggarna mot muslimer, afrikaner och andra icke-européer. Ni samarbetar inte sällan om förvrängning av biståndsmålen, nu senast om att låta u-länderna betala stödet till Östeuropa. Ni samarbetar om JAS-projektet — flygplanet som inte kan flyga och som t.o.m. militärer protesterar mot och som två riksdagsutskott har funnit anledning att närmare granska. Och ni är ju överens om att Sverige skall låta sig annekteras av den framväxande västeuropeiska supermakten. Är det månne så att dessa båda partier som är principiella anhängare av storskalighet och stormakter, dessa båda partier som anser att Västeuropas småstater bör försvinna och smälta samman till en EG-supermakt, är det månne så att de inser att miljöpartiet har helt rätt, när det hävdar att det i längden är omöjligt och livsfarligt, om Europa präglas av obalans mellan en supermakt som faller sönder och en annan supermakt som växer fram? Är det möjligen så att ni nu börjar få kalla fötter inför Sovjetmaktens sönderfall och inser att östblockets upplösning oundvikligen kommer att leda till att byggandet av EG-imperiet kommer att misslyckas?

Är det så? Jag ställer en fråga? Och det vore intressant att få den utredd. Jag har angivit olika hypotetiska möjligheter. Förklara för oss som inte har insyn i kohandeln i utrikesnämnden. Det kan vara helt felaktigt, ni kan ha en helt annan verklighet att redovisa, men redovisa då den för en undrande offentlighet som inte vet vad som ligger bakom denna märkliga utveckling som gör att Sten Andersson och Carl Bildt plötsligt är de såtaste bröder om att svika Litauen i dess ödesstund. Vi behöver en förklaring, och jag tror inte att jag är ensam om att önska en sådan. Jag tror inte att ni kan vifta bort det här som något miljöpartistiskt påfund. Det är många som ställer sig dessa frågor. Det är på sätt och vis lättast att förstå moderaterna. Ni har talat klartext i den här motionen. Ni vill ha kapitalistiska institutioner och fria marknader i Östeuropa. Demokratiska institutioner och fria folk är ni inte lika intresserade av. Det står ingenting i motionens 23 punkter om frihet för de östeuropeiska nationerna, men det står mycket om frihet för företagen, framför allt de västeuropeiska, på den östeuropeiska marknaden. Socialdemokraterna har inte varit lika tydliga. Vad är det som gör att Litauens frihet inte tycks vara lika viktig för Sten Andersson som Sydafrikas? Vad är det som gör att Nelson Mandela helt riktigt kan hedras som en statschef redan innan hans folkrörelse har fått chansen att möta folket i val, medan Vytautas Landsbergis inte tycks tas på allvar, trots att han har en så mas siv demokratisk legalitet bakom sig att faktiskt också den svenska regeringen borde känna en viss avund. Det är inte många som har ett så massivt stöd av folket. Herr talman! En kärnpunkt i denna diskussion är attityden till supermakterna. I miljöpartiet de gröna har vi en klar uppfattning. Låt oss försöka befria världen och Europa från supermakterna. Låt oss i stället samarbeta, regioner och folk, mer, djupare och effektivare. Låt varje folk och varje region få den grad av självstyrelse och politisk suveränitet som eftersträvas och se till att alla dessa regioner och folk binds samman, funktionellt, så att de kan samarbeta — om mänskliga rättigheter, miljö, kultur, studier och allt sådant som vi verkligen behöver samarbeta om över gränserna. För några år sedan skulle detta ha låtit fullständigt utopiskt. I dag borde det vara ganska självklart. Små folk och regioner kräver överallt självstyrelse. Demokratin frodas, i varje fall i Europa. Ett nätverk av samarbetsorganisationer finns ju redan: säkerhetskonferensen för mänskliga rättigheter och säkerhet samt Europarådet för kultur och sociala rättigheter m.m., vidare FN:s ekonomiska kommission som sysslar med miljö liksom FN:s miljöorganisation UNEP som också sysslar med miljö. Det finns ett organisationsnät. Sveriges roll i denna brytningstid skulle kunna vara mycket stor. De små folken vänder sig till Sverige för att finna alternativ till supermakterna, för att finna en samhällsmodell som förenar frihet med ansvar och materiell trygghet med social rättvisa, miljömedvetande och global solidaritet. Det var hit PLO kom för att finna en samtalskanal till USA och Israel, och det var hit Nelson Mandela kom på sin första resa utanför Afrika. Och det är alltså hit balter och östeuropéer har blickat för att finna förebilder och inspiration. Adam Michnik sade häromdagen i en tidning: Jag tror att Polens chans ligger i att samarbeta med Skandinavien och bli en länk mellan nord och syd. Vi borde bygga en vertikal axel i Europa. Annars kommer den gamla axeln Moskva-Berlin tillbaka. Och Vaclav Havel som t.o.m. Carl Bildt hyllade har andra mål för Europa än konsumism och varuexport. Han har ju gått i spetsen för att Tjeckoslovakien av moraliska skäl helt och hållet skall avveckla sin vapenexport. Ställer Carl Bildt upp även på detta, när han berömmer Vaclav Havel? Nej, han är väl en dåre den där författarpresidenten i Prag, när han vill avstå från feta vapenexportinkomster! Det skulle väl inte Sverige kunna tänka sig, Sverige som inte ens kan tvätta den vapenbyk som vi har — trots utrikesministerns många löften. Herr talman! Miljöpartiet de gröna har om och om igen berättat vad den s.k. EG-anpassningen egentligen innebär, nämligen en förvandling av Sverige till en lydstat under en uppväxande västeuropeisk atomsupermakt, som präglas av sexfaldigt högre arbetslöshet och genomgående sämre hälsooch miljöskydd än Sverige. Vi har varit ganska ensamma ganska länge. Nu kan man knappast öppna en tidning eller en tidskrift utan att se liknande rapporter. Överallt i organisationspressen rapporterar organisationerna om de nackdelar som de kommer att drabbas av till följd av en EG-anpassning. I Dagens Nyheter kunde vi häromdagen läsa om hur man försöker kringgå grundlagen för att det inte skall synas att Sverige blir en lydstat till EG. 1 400 EG-lagar skall Sverige anta före ikraftträdandet. Hur kan det vara möjligt att genomföra detta, även om man vill det, på ett demokratiskt anständigt sätt — i en riksdag som brukar ha svårt att anta ett hundratal propositioner om året? Hur skall vi före 1992 kunna anta 1 400 EG-lagar på, jag betonar detta, ett demokratiskt anständigt sätt? Ingen har förklarat detta för oss i riksdagen eller för svenska folket. Jag har med stort intresse läst centerns Europamotion. Den innehåller mycket av värde. Jag tycker ändå att Pär Granstedt borde se litet noggrannare på vad EES egentligen kommer att innebära. Ingen skulle vara gladare än jag, om han har rätt i sin analys. Analysen i Dagens Nyheter om vad det i verkligheten handlar om leder till ett helt annat resultat. Herr talman! När Adam Michnik intervjuades i en svensk tidning fick han av den svenske intervjuaren beröm för att han hade medverkat i en organisation som öppnat dörrarna för en ny politisk utveckling. Michnik svarade själv: Jag håller med dig, men de gröna har också bidragit. Polacken fick tala om för svensken att de gröna har bidragit till denna viktiga utveckling. Och det är de gröna i Europa som envetet och enigt över hela kontinenten motsätter sig supermaktsdominans och militärpakter. Det är de gröna som samarbetar över alla gränser och som tillhandahåller en modell av och en vision om ett samhälle som är både fritt och solidariskt och som inte tvingar folken att välja mellan pest och kolera, mellan kommunism och konsumism. Därför utvecklas de gröna i öststaterna ännu snabbare än i väst. Herr talman! När jag på fredag åker till Budapest för att delta i den första internationella gröna konferensen i ett östeuropeiskt land, räknar jag med att träffa gröna parlamentsledamöter från Litauen. Det känns skönt att kunna berätta för dem att miljöpartiet i Sverige har hållit sitt löfte att erkänna dem så snart de själva funnit det lämpligt att respektera deras vilja. Som svensk känns det beklämmande att ens behöva försöka förklara hur de fem övriga partierna enigt har lyckats få till det, dvs. att inte erkänna Litauen som en självständig stat just när det bäst behövs. Det är en annan sak att göra det om några veckor när världens nationer kanske har bildat kö för att göra det. Det är betydligt svårare att vara först. Det är nu det verkligen behövs och kostar politiskt mod. Jag hade trott mycket mer om Sten Andersson. När det går att erkänna PLO och Sydafrika, vad är det då som gör att det inte går att erkänna Litauen?

Herr talman! Jag vet att utrikesministern ibland är genuin när han söker samråd, men ibland följs orden inte riktigt av handling. I fråga om Östeuropastödprogrammet har det icke förekommit något seriöst samråd och knappt ens något försök till det. Partierna sammankallas till ett möte på en dag, sedan man en vecka i förväg fått beskedet att ingen företrädare för det största oppositionspartiet kan delta den dagen. Dagen därefter framträder utrikesministern i utrikesutskottet med en så till den milda grad allmän redogörelse att sakinnehållet är närmast obefintligt. Så kan man göra, men tala då inte om samråd. På den punkten är jag besviken på utrikesministern och på statsministern. Ni talade om samråd, men därefter gjorde ni faktiskt ingenting. I mitt anförande nämnde jag inte de fortsatta ubåtskränkningarna. Låt mig bara registrera att de fortsätter. Jag skall i annat sammanhang be att få återkomma till den frågan. Vad gäller EG-utvecklingen är det inte utan att man fylls av häpnad när man lyssnar på Per Gahrton. Han kallar EG för en atomsupermakt. Per Gahrton och miljöpartiet liksom även vpk och Gudrun Schyman lever i sin egen värld. Ni tycks inte veta vad som händer i Europa. Nio av tio väst européer är i dag medborgare i EG-stater. De uppfattar EG-samarbetet som det historiska arbetet på att bygga upp ett samarbete över de gamla nationsgränserna för att säkra välfärd, frihet och demokrati. De lever inte kvar i 1800-talets gamla nationella begränsningar. De känner en europeisk solidaritet och en demokratisk samhörighet genom Europaparlamentet. Där utkämpar de sina politiska strider om hur morgondagens Europa skall se ut. Det finns isolationister som lever kvar i den gamla tiden. Ni kommer att leva kvar i det gamla om ni inte förmår att se det nya. Visst är det besvärligt, Per Gahrton, att i efterhand anta 1 400 nya lagar; det håller jag med om. Men vårt alternativ har aldrig varit att Sverige skall vara en anpassande randstat utanför EG. Det hade varit bättre om Sverige hade blivit medlem 1971 när man hade den möjligheten. Då hade vi sluppit den här situationen. Jag tror att det för framtiden är bättre om Sverige är med i Europaparlamentet och där, dag för dag och vecka för vecka, diskuterar och i demokratisk ordning stiftar europeisk lag än att vi anpassar oss i efterhand. Så till Litauenfrågan där vi tycks få avvakta miljöpartiets samråd om vad man tycker i den frågan. Per Gahrton hade där en parallell med det amerikanska inbördeskriget, ett av 1800-talets allra blodigaste krig, som jag nog inte tycker var så där alldeles välfunnen, mot bakgrund av att vi alla önskar en fredlig lösning på denna konflikt. Om inte annat borde väl denna mindre väl valda parallell ha kunnat leda till en viss försiktighet från miljöpartiets sida. Detta är en konflikt i vårt närområde mellan rättsligt väl grundade krav på nationellt självbestämmande och supermaktens maktanspråk. Det är inte tid för yvighet, det är inte tid för äventyrlighet. Det är heller inte, för att använda en av Gahrtons formuleringar, ödesstunden. Ödesstunden är tack och lov inte här. Tack och lov befinner vi oss enligt min bedömning i början på en process som kommer att leda till självständighetsförklaringar från Estlands och från Lettlands sida som kommer att följas av en förhandlingsprocess i den ena eller andra formen med Moskva. Den stora toppkonferens som kommer att hållas i Helsingfors mot slutet av året kommer att bli den kanske avgörande punkten, då samtliga europeiska stater skall lägga fast de principer som skall gälla och som skall tillämpas också vad gäller Estland, Lettland och Litauen. I det arbetet måste Sverige kunna spela en aktiv, en principiell och en konstruktiv roll.

Vi hanterar inte bara freden och friheten för andra. Vi diskuterar också långsiktigt förutsättningarna för vår egen fred och vår egen frihet.

Herr talman! Om Litauen först. Det viktiga nu, herr utrikesminister, menar jag är att våra vänner demokratiskt utsedda förtroendevalda i Litauen och medborgarna där får alldeles klart för sig att våra sympatier och våra välgångsönskningar ligger på deras sida. Jag har ingen invändning mot de uttalanden och de redovisningar som har gjorts om folkrätt och praxis. Litauen befinner sig nu i en process, och den processen skall Sverige följa noga. Vi kan konstatera att åtminstone två av de tre kriterierna redan är uppfyllda, och jag skulle nog vilja uppmana utrikesministern att inte alltför mycket stressa invändningarna mot det tredje kriteriet, dvs. att det är främmande trupper på territoriet. Litauerna själva har ju sagt sig inte för närvarande vilja att de sovjetiska trupperna drar bort från Litauen. Det handlar alltså om en bedömning när det faktiska läge har uppkommit som utrikesministern talade om. Om också utrikesministern ville göra min formulering till sin, dvs. att det inte gäller om utan när ett erkännande kan komma, menar jag att den svenska inställningen skulle bli ännu tydligare. Jag förutsätter att utrikesministern återkommer till regeringens syn på den tysk-tyska frågan och till Mellanösternfrågan och min upprepade fråga om när vi skall göra sällskap ut till Arlanda för att hälsa höga dignitärer från Israel välkomna till Sverige. Det var ju ett löfte som vi har utestående sedan tidigare debatter. Herr talman! Jag skulle vilja använda resten av min repliktid till att uttala min djupa bestörtning och förvåning över Gudrun Schymans inlägg. Hon hävdade att vpk, de svenska kommunisterna, alltid har varit ett internationellt parti, och det kan man kanske hävda, att de alltid har varit snabba att rätta sig efter de senaste tongångarna från världskommunismen. Jag lyssnade med spänning på hur Gudrun Schyman skulle försöka förklara att denna världskommunism har fallit sönder, men någon sådan förklaring gavs inte. Hur skall man för svenska lyssnare och väljare förklara att när alla människor i kommunistiska länder får chansen att i fria val säga sin mening, vänder de kommunismen ryggen? Det finns naturligtvis inga bra förklaringar, och det fanns inte något försök i Gudrun Schymans inlägg. Hon gick förbi det med tystnad. Kommunismens sanna väsen har nämligen avslöjats. Den har hållit medborgare i en rad länder i Östeuropa och i många u-länder kuvade, förtryckta, förnedrade. Den har ödelagt deras ekonomier. När man äntligen i fria val får säga sin mening stormar människor i raseri mot makthavare och mot kommunismens insignier. Med sina röster lyfter man bort kommunisterna från makten, och med lyftkran lyfter man bort Schymans glorifierade lärofader Vladimir Lenin. Så ser det ut. Så går det till. Om detta hade Gudrun Schyman inte ett ord att säga. Det svenska partiet tog avstånd från den östeuropeiska kommunismen redan 1964, får vi höra i sådana försvarstal som ändå har hållits. Tro det? Jag gjorde ett par slumpvisa grepp i hyllan med kommunistiska skrifter, och de visar en annan bild. En framträdande kommunist som hette Fritjof Lager skrev fyra år efter det att kommunisterna i Sverige vände östeuropakommunismen ryggen ett brinnande försvarstal för Berlinmuren. De båda partiledarna C. H. Hermansson och Lars Werner skrev tillsammans med Ceausescu, av alla, ett försvarstal för att Europa skulle välja den kommunistiska och socialistiska vägen så sent som 1980. Hur kan man med en sådan historia alls försöka förklara hur svenska väljare skulle välja den kommunistiska vägen? Det är begripligt om Gudrun Schyman förbigår detta med tystnad, men jag tycker nog att med ett sådant förflutet och en sådan historia borde man tala med något mindre bokstäver. Vad har det med svensk utrikespolitik att göra? Jo, att påvisa att vpk:s röst är opportunistens. Att lyssna till svenska kommunisters råd om svensk utrikespolitik är att sätta bocken till trädgårdsmästare. Med hänsyn till världskommunismens sönderfall borde kanske en svensk kommunism tala med något mindre bokstäver, dvs. om sanningslidelse och ödmjukhet hör till själsegenskaperna.

Herr talman! Utrikesministern talade om värdet och betydelsen av enighet i utrikespolitiken, inte minst när det gäller så betydelsefulla frågor som vår relation till Litauen. Det vill jag gärna understryka. Jag tycker att det är ett stort värde att den svenska utrikespolitiken präglas av enighet i sina grunddrag och att vi kan agera gemensamt i viktiga frågor. Jag tycker också att det var bra att utrikesministern tog initiativ snabbt till ett samråd omkring Litauen, både genom sina kontakter i söndags och genom det sammanträde som utrikesnämnden hade i går. Jag tror att det är en styrka för Sverige. Jag måste erkänna att jag tyckte att Per Gahrton tog sin mun ganska full när han diskuterade frågan om erkännande av Litauen. Det är beklagligt att inte miljöpartiet finns med i den enhetliga bilden. Jag har fått intrycket att det i någon mån kan bero på interna kommunikationsproblem inom miljöpartiet, och det är i så fall synd. Litauens ledning har inte än begärt att vi skall erkänna Litauen. Då tycker jag inte att det är särskilt upprörande om vi nu inte heller ansett oss skola göra det. De paralleller som Per Gahrton drog med Palestina och Sydafrika är också i och för sig talande, eftersom Sverige inte har erkänt vare sig en palestinsk stat eller någon demokratisk icke-rasistisk sydafrikansk stat. Det är ju helt klart att vår erkännandepolitik, här som i andra fall, måste bygga på realiteterna i Litauen. Till realiteterna hör naturligtvis att det finns sovjetiska trupper och sovjetiska försvarsanläggningar i Litauen. Till realiteterna hör också att det finns allsovjetiska företag i Litauen. Det här är frågetecken som måste rätas ut innan det svenska erkännandet kan bli ett faktum. Men samtidigt, herr talman, som vi konstaterar detta måste vi vara väldigt tydliga om att det är Sverige som självt avgör erkännandefrågan, efter en självständig bedömning av realiteterna i Litauen. Det får inte uppstå någon som helst misstanke om att Sveriges handlande i erkännandefrågorna skulle dikteras av hänsyn till den sovjetiska supermakten i vår närhet. Där vill jag gärna säga att jag blev litet grand förvånad över Carl Bildts inlägg för en stund sedan. Jag tyckte att han så att säga skrämde med ryssen på ett sätt som inte kändes riktigt aktuellt i den politiska debatt vi nu för här. Det är ett klart svenskt intresse att erkänna Litauen så tidigt som det över huvud taget är möjligt, med hänsyn till de regler vi själva har satt upp för erkännande. Det måste vara helt klart att det är vår avsikt att utnyttja tidigaste möjliga tillfälle att erkänna Litauen och att vi kommer att följa samma politik också när det gäller övriga baltiska stater då det kan bli aktuellt. När det gäller Östeuropa i övrigt och också när det gäller Baltikum är det, som jag sade tidigare, viktigt med ett generöst svenskt stöd till det demokratiska uppbyggnadsarbetet och inte minst till insatser på miljöområdet och för att allmänt stödja den ekonomiska utvecklingen. Jag har sagt tidigare att det stöd som regeringen har föreslagit är för litet. Till hela Östeuropa skall vi satsa lika mycket som vi ger till ett normalt huvudmottagarland för svenskt bistånd, ett enda. Här gäller det stöd till en halv världsdel. Då säger utrikesministern att ekonomiska realiteter är mer tvingande för regeringar än för opposition. Det låter sig naturligtvis sägas, men det döljer inte det faktum att det här handlar om prioriteringar. Vad regeringen har gjort är att placera stödet till Östeuropa på en relativt låg nivå och att finansera det genom att ta pengarna från u-länderna, från våra traditionella huvudmottagarländer. Vi vet att det finns en betydande oro i tredje världen för att de rika länderna skall minska sitt stöd till de verkligt fattiga länderna på grund av intresset för Östeuropa. Jag har själv mött det, t.ex. när jag var i Zimbabwe. Då, det var före jul, fick jag frågan: Kommer det att bli så nu att man tar u-hjälpspengar och ger till Östeuropa? Jag sade emfatiskt att i varje fall är jag övertygad om att Sverige aldrig kommer att göra en sådan sak. Det var min tilltro till den socialdemokratiska regeringens politik före jul. Jag är besviken över att jag nästa gång jag kommer till Zimbabwe måste säga: Jag hade fel. Även Sverige föll för den frestelsen.